Herr talman! Gunilla Nordgren har frågat mig om jag är beredd att agera och verka för ett förtydligande angående uthyrning av flyktingboenden så att de ska anses som tillfälliga boenden med momsplikt och avdragsrätt för ingående moms. Gunilla Nordgren pekar exempelvis på en ändring i plan och byggförordningen. Uthyrning av bostäder till flyktingar kan vara sådan korttidsuthyrning av boende i hotellverksamhet, eller liknande verksamhet, som är momspliktig och ger rätt till avdrag för moms. Vid stadigvarande uthyrning av sådana bostäder är uthyrningen momsfri och det saknas därför rätt till avdrag. Det är Skatteverkets och domstolarnas uppgift att tillämpa gällande lagstiftning och tolka praxis. En ändring av förutsättningarna för att ta ut moms ska ske i riksdagsbeslut genom en ändring av mervärdesskattelagen. Om det blir aktuellt med en ändring av regelverket återkommer regeringen med förslag.

Herr talman! Jag önskar verkligen att det fanns ett enkelt svar på Gunilla Nordgrens fråga. I så fall skulle Gunilla Nordgren få det enkla svaret. Problemet är att det här inte är någon enkel fråga att lösa. Det är inte heller så att jag kan ge instruktioner till Skatteverket om hur de ska tolka lagstiftningen. Det vore att utöva ministerstyre, och någon av Gunilla Nordgrens partivänner skulle omedelbart KU-anmäla mig om jag gjorde på det sättet. Det ni gör i riksdagen är att stifta lagar. Sedan är det Skatteverket och domstolarna som tolkar de lagarna. Enligt momslagstiftningen är det så att en stadigvarande bostad inte är momspliktig, medan hotellverksamhet är momspliktig. Det är domstolar och Skatteverket som tolkar vad som är stadigvarande bostad och inte. Gunilla Nordgren hade en idé om att man skulle kunna ändra i plan och byggförordningen för att där tydliggöra vad som är stadigvarande bostad och inte. Problemet är att lagen styr över förordningen. Det skulle alltså inte lösa det här problemet. Det som skulle kunna komma i fråga är att ändra i momslagstiftningen om vilka tjänster som ska omfattas av moms och vilka som inte ska omfattas av moms. Det skulle i så fall kunna innebära en förändring för alla som hyr sin bostad, för alla hyresgäster, för alla som hyr studentbostäder. Det skulle vara en väldigt omfattande förändring. Om Gunilla Nordgren tycker att hon inte får ett tydligt svar på frågan är problemet att det tyvärr inte finns något enkelt svar på frågan. Det hindrar inte att vi behöver titta vidare på den här frågan för att se om det går att göra någonting, men någon enkel förändring finns tyvärr inte.

Herr talman! Gunilla Nordgren har helt rätt i att det skapar problem och en osäkerhet för många av dem som skulle vilja upplåta platser och sängplatser till tillfälliga asylboenden eller långvariga asylboenden och boenden för till exempel ensamkommande barn. Det är väldigt olyckligt att oklarheten har uppstått och att den riskerar att potentiella boenden inte blir boenden, vilket är särskilt angeläget i den här situationen. Det är Skatteverket självt som bestämmer när det kommer med förtydliganden och riktlinjer. Det är ingenting som vi styr från Finansdepartementet. Det förslag SKL hade om att ändra förordning kommer tyvärr inte heller att lösa situationen eftersom lagen går före förordning. Det man då behöver göra är att titta på om man kan göra en förändring av lagen. Som Gunilla Nordgren vet är det ganska komplicerat, särskilt som jag tror att varken21 jag eller Gunilla Nordgren vill att alla som bor i en hyresrätt skulle riskera att få betala moms för hyresrätten. Det är problemet med lagstiftningen.

Herr talman! Jag vill önska Gunilla Nordgren en god jul och ett gott nytt år. Jag vill också tacka för att Gunilla Nordgren har tagit upp en angelägen fråga i interpellationsdebatten. Det är viktigt att vi riktar ljuset på den osäkerhet som finns. Jag tror att både jag och Gunilla Nordgren hoppas på att Skatteverket blir klart med sitt ställningstagande så att vi tydliggör situationen och vad som gäller för alla som nu funderar på om de kan upplåta sina fastigheter till asylboende eller boende för till exempel ensamkommande barn. Det vore naturligtvis väldigt bra. Vi kommer att titta på om det går att göra någonting i lagstiftningen. Men som jag påpekade är det komplicerat. Vi brukar i lagstiftning försöka att inte vara så specifika att vi radar upp exakt vilka boendeformer det ska gälla. Vi brukar försöka jobba med mer generell lagstiftning. Sedan är det upp till de rättstillämpande myndigheterna att bedöma det mer exakta innehållet i detta. Självklart kommer vi att titta på hur vi kan gå vidare med detta. Jag hoppas att det långt innan dess har klargjorts genom att Skatteverket blir klart med sitt ställningstagande.